Fru talman! Alice Åström har frågat mig vad jag som företrädare för Sverige som enskild stat, liksom som företrädare för Sverige i EU i relationerna med Turkiet, avser att göra för att förmå turkiska myndigheter att upphäva sitt beslut om stängning av arbetsgruppen för tortyrprevention samt återlämna det material som fråntagits gruppen. Låt mig först säga att jag välkomnar att frågan om hur de mänskliga rättigheterna i Turkiet respekteras blir uppmärksammad. Sverige har under lång tid understrukit betydelsen av denna fråga, och vi kommer att fortsätta att uppmärksamma den så länge det behövs. Jag är också glad att det finns ett brett partiöverskridande intresse för detta och för den aktiva stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet, som omfattar företrädare för samtliga riksdagspartier. Jag har också tagit del av Amnestys appell, som Alice Åström åberopar. Det är inte de turkiska myndigheterna som stängt advokatsamfundets arbetsgrupp för tortyrprevention eller beslagtagit dess arbetsmaterial. Det beslutet har advokatsamfundets ordförande själv fattat. Som grund för sitt beslut anför han att gruppen finansierats av EU som under en täckmantel av mänskliga rättigheter egentligen vill splittra Turkiet. Enligt Amnesty är det också advokatsamfundets egen förvaltning som har beslagtagit arbetsmaterialet och datorerna. Jag kan inte spekulera om vilka faktiska syften eller krafter som ligger bakom ordförandens beslut i en enskild organisation. Det är en fråga främst för advokatsamfundets egna medlemmar. Uppgifter förekommer också om att vissa av dem nu försöker driva fram ett beslut om att arbetsgruppen för tortyrprevention ska återbildas. Men jag kan konstatera att arbetsgruppen för tortyrprevention, som bildades år 2001 och, mycket riktigt, uppbär ett stöd från EU-kommissionen, har gjort lovvärda insatser i sitt arbete med rättshjälp åt tortyroffer. Upplösandet av gruppen har också följts av skarp och omfattande kritik från såväl allmänhet som enskilda organisationer i Turkiet. Turkiets pågående anpassning till EU har inneburit stora framsteg i respekten för mänskliga rättigheter. Den turkiska regeringen har deklarerat nolltolerans mot tortyr, och frågan har givits hög prioritet. En rad lagändringar har genomförts. Förtursbehandling ges till mål som rör tortyr. Fängelsedomar kan inte längre omvandlas till böter. Åtal kan nu väckas mot poliser som misstänks för tortyr, utan att tillstånd först inhämtats från polismyndigheten. För de turkiska myndigheterna ligger nu utmaningen i att genomföra dessa reformer ute i samhället. Tortyr eller illabehandling fortsätter att förekomma men bedöms av EU-kommissionen, liksom av ledande MR-organisationer, till exempel Amnesty och Human Rights Watch, ej längre ske systematiskt. Lokala MR-organisationer i sydöstra Turkiet bekräftar att tortyren minskat väsentligt i regionen, liksom att den inte längre är systematisk. Från Sveriges sida kan vi inte ingripa i en enskild organisations beslut eller agerande. Det är ändå min förhoppning att det värdefulla arbete som arbetsgruppen för tortyrprevention bedrivit ska kunna återupptas. Genom vår ambassad i Turkiet kommer vi att följa den fortsatta utvecklingen. Jag kan samtidigt försäkra Alice Åström om att i såväl min och den svenska regeringens som EU:s dialog med de turkiska myndigheterna kommer vi att fortsätta att starkt betona betydelsen av kampen mot tortyr och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka utrikesministern för svaret. Den här frågan har blivit ganska komplicerad. Precis som utrikesministern sade är det inte en myndighet som har beslagtagit materialet och upplöst arbetsgruppen mot tortyr i Turkiet, utan det är advokatsamfundet självt och dess ordförande som har ingripit. Samtidigt finns det en komplikation som gör att jag ändå tycker att det är angeläget för Sveriges utrikesminister att i EU-sammanhang och i dialogen med Turkiet ta upp den här frågan. Amnesty lyfter fram den starka oro som man har när det gäller de beslagtagna pärmarna och datorerna från arbetsgruppens kontor. Materialet innehöll en massa konfidentiella vittnesmål, foton och annan dokumentation om 575 anmälda fall av tortyr. Amnesty befarar att det beslagtagna materialet inte bara hamnar inom advokatsamfundet, utan det kan också hamna hos myndigheter. Man är oroad för att människor ska råka ut för trakasserier från myndigheter, att de riskerar att fängslas på nytt eller utsättas för ny misshandel eller tortyr. Man ska inse att det i de här fallen faktiskt är anklagelser gentemot staten Turkiet och dess myndigheter som finns dokumenterade i materialet. Oron hos dessa människor är väldigt stor. Det är den ena aspekten som gör att det är viktigt att man i Turkiets förhandlande med EU, där mänskliga rättigheter ska vara på dagordningen, lyfter upp de här frågorna i samtalen med de turkiska representanterna för att påvisa att man har ögonen öppna, att man är medveten om risken och att man också ser till att dessa människor inte råkar illa ut. Den andra aspekten, fru talman, som gör att det finns en anledning att lyfta upp frågan, även om det inte handlar om myndighetsutövning, är att det här har varit ett EU-finansierat projekt. Projektet har varit oerhört framgångsrikt och haft stor betydelse i Turkiet när det gäller att arbeta mot tortyr och förnedrande behandling. Det har fått ett genomslag i många andra länder som har sett den här gruppens arbete som en förebild. EU har med sitt bidrag till projektet drivit på utvecklingen i Turkiet. När Turkiet nu har gått in i en förhandling inför ett fullständigt EU-medlemskap är det viktigt att lyfta upp denna fråga och betona att de projekt i Turkiet som stöds av EU för att utveckla de mänskliga rättigheterna heller inte får riskera att slås sönder på det sätt som hänt med det här projektet. Fru talman! Jag vill höra utrikesministerns åsikter när det gäller att lyfta upp just det här fallet och oron, EU-projekt som blir sönderslagna inom det här viktiga området i Turkiet. Är det här en fråga som man avser att lyfta upp, även om det officiellt inte handlar om en myndighet?
Fru talman! Som jag sade i mitt svar följer vi det här ärendet via vår ambassad. Så gör naturligtvis alla andra EU-länder också. Det är av intresse för oss som har varit med och finansierat den här verksamheten och ser den här verksamheten som mycket central att arbetsgruppen kan återuppta sitt arbete, vilket vi hoppas att den ska kunna göra. Det finns också en oro för att det material som stod till arbetsgruppens förfogande kommer i orätta händer. Men eftersom det är advokatsamfundet självt som har tagit hand om materialet har man också ett ansvar för det materialet. Advokatsamfundet, om vi bortser från dess ordförande och hans agerande, har ju ändå egna etiska regler för det ansvar som följer med advokatuppdraget. Jag håller med Alice Åström om att det av flera skäl finns anledning för oss att följa hur hanteringen av den här frågan blir i fortsättningen. Det handlar inte så mycket om finansieringen utan om innehållet i det uppdrag som den här arbetsgruppen hade och det viktiga i att ett samhälle försöker förändra sig och komma bort från tortyren. Jag känner ändå en viss tilltro till att advokatsamfundet i Turkiet är kapabelt att hantera denna fråga på ett sådant sätt att enskilda personer i vart fall inte blir lidande.